Herr talman! Dagens biståndsdebatt har varit lång, och många viktiga saker har lyfts fram. Jag tänker inte gå till grunden och tala om biståndspolitiken som helhet. Jag tänker ta upp två saker som jag tycker har fattats i debatten, om jag nu inte har missat något inlägg. Den första fråga jag vill ta upp gäller att bistånd är utveckling och möjligheter för människor att självständigt leva och utveckla sina länder. Men det är också frånvaro av krig. Där kommer Sveriges roll som deltagare i FN och fredsbevarande styrkor in. Jag och mitt parti har blivit oroade av signaler som försvarsminister Anders Björck på senare tid har kommit med. Han har gått ut och talat om att FN styrkorna är för dyrbara och att Sverige inte skulle ha råd att vara med och finansiera dem vidare. Jag tror att det finns olika förhållanden där man definitivt kan diskutera om det är meningsfullt med de insatser som har gjorts och om FN borde satsa annorlunda. Jag skall senare ta upp några konkreta exempel på sådana insatser. Jag tycker att det vore viktigt att man från regeringens sida gjorde en markering. Frånvaron av inlägg på den punkten tyder på att regeringen som helhet inte står bakom Anders Björcks uttalanden. Man kan definitivt diskutera att ändra inriktningen på dessa försvarsinsatser. Men att i grunden ifrågasätta att Sverige skulle vara med och finansiera FN:s fredsbevarande styrkor anser jag vara att dra helt fel slutsats. Låt oss hoppas att det är ett enskilt utfall från Anders Björck. Några exempel: FN har utarbetat en fredsplan för Västsahara som saboteras av Marocko. FN:s fredsbevarande styrkor har inte ens fått fram sin utrustning och kan inte fungera. Det skulle ha hållits val, men hela tidtabellen har förskjutits. Nu ser det ut som om de anslagna medlen för att finansiera planen skulle ta slut. Man kan undra vems felet är i det fallet. Det måste rimligen vara Marockos. Man kan också fråga sig hur FN kan tillåta Marocko att sätta sig över världsorganisationen. Förklaringen kan vara det stöd som kung Hassan får från franska regeringen, och man fruktar konsekvenser om kungen skulle störtas. Det är risk för att folket i Västsahara får rösta om sin framtid men inte det marockanska folket. I Cambodja har FN:s fredsresurser använts för att låta delar av den gamla Pol Pot-regimen få stöd och stora resurser till skydd -- skydd mot det egna folket i Cambodja. Det är en mycket dyr FN-operation. Man kan undra om det inte finns andra sätt att stödja folket i Cambodja. I Libanon finns en fredsbevarande styrka som skickades dit för att övervaka de israeliska truppernas tillbakadragande, men de fastnade i södra Libanon. 1982 var det dags igen för israelisk invasion. Varför tillåts Israel att sabotera för FN? På Cypern finns också en fredsbevarande styrka. Nu har FN skickat en observatörsstyrka också till El Salvador, som skall bevaka de mänskliga rättigheterna. Detta är en huvudpunkt i fredsavtalet mellan regeringen och befrielserörelsen FMLN som slöts i januari. Men det kommer nu mycket oroande rapporter från FMLN om att fredsavtalet hotas. Frågan är också om regeringen har makt att hålla dödsskvadronerna i schack. Skall detta bli ytterligare ett fall av permanent fredsbevarande? Detta är olika exempel som vi kan ta upp där det finns anledning till klander. Men är det vettigt att Sverige går ifrån ett fredsåtagande och ett fredsövervakande inom FN:s regi? Det är frågor som hör samman med Sveriges internationella uppdrag. Den andra frågan som saknas i denna debatt gäller handikappbiståndet. Vi har här fått höra, och det framgår av själva betänkandet, att regeringen gör en stor satsning på stödet till kvinnor och barn, något som vi från oppositionen självfallet ställer oss bakom. Margareta Viklund har just berört kvinnornas situation. Men det jag undrar är: Var kommer handikappbiståndet in? Jag beklagar liksom tidigare talare att Alf Svensson har avvikit från kammaren. Jag trodde att detta var en fråga som låg Alf Svensson nära om hjärtat. Vi vet att bara 1 % av det bilaterala biståndet går till handikappade och att det på det internationella planet inom det multilaterala biståndet inte är mycket högre siffror, trots att antalet handikappade i världen långt överstiger 1 %. Det finns väl utarbetade projekt och intresse från enskilda organisationer, och det borde också finnas detta från SIDA och FN-organ. Det är bara att se till att styra pengarna så att projekten mer får den inriktningen. Jag vill därför skicka med dessa två frågor. Det vore lämpligt om regeringen tittade mer på de delarna.

Herr talman! Jag placerade inte alls Sverige för högt på stegen -- Sverige är näst största bidragsgivare till UNRWA! Hans Göran Franck ställde till mig frågor om ett uppslag som han hade fått på ett sent stadium -- inte framförda i motionsform, inte framförda i utskottet men framförda här i debatten -- om att förvandla Jag skulle föreslå Hans Göran Franck att utforma detta som en motion, utveckla förslaget och låta oss behandla det på vanligt sätt i riksdagen. Men omedelbara reaktioner på senkomna uppslag är det litet svårt att servera i den här debatten. Dessutom ställde Hans Göran Franck frågor om Israels utrikespolitik. Den debatten föreslår jag att vi för någon gång när vi diskuterar den saken.

Herr talman! Jag inser att det är svårt att yrka bifall, men jag vill trots allt ha vår formulering till protokollet med anledning av att vi faktiskt behandlar budgeten för biståndsinsatser. Möjligen förutskickar ordföranden i utrikesutskottet att behandlingen av betänkandet om mänskliga rättigheter också innebär att man kan fördela biståndsresurser. Det är alltså det som är avsikten med yrkande 4 i motionen. Men vi kan gärna ta behandlingen senare, under förutsättning att det blir en positiv behandling.

Herr talman! Jag tänker börja mitt anförande med att tala om två motioner. Den ena är författad av socialdemokraten Ulla-Britt Åbark och centerpartisten Ivar Franzén och den andra av folkpartisterna Ingela Mårtensson och Erling Bager. Motionerna handlar om avdragsrätt för ingående moms för ideella föreningar och stiftelser som restaurerar statligt ägda byggnader. Vi i Ny demokrati tycker att dessa motioner är mycket bra. Om en stiftelse bildas som investerar skattade pengar i statligt ägda byggnader, är det bra och rimligt att denna stiftelse momsbefrias. Det ger klara fördelar för staten. Dels behöver staten inte investera själv med tanke på restaureringar, dels skapar det arbetstillfällen. Skattemedel kommer även in. Hur får man då in skatter? Jo, denna stiftelse måste givetvis ha folk som utför arbetena, som elektriker, rörläggare och murare. För dessa yrkesmän betalas, som alla vet, sociala avgifter och skatt. De här två motionerna ger enbart vinnare. Därför ställer vi i Ny demokrati oss bakom sådana här motioner. De byggnader det gäller är av kulturellt värde för oss i Sverige -- motionärerna åsyftar speciellt en fyr utanför Hallands kust, vilken har ett stort kulturellt värde. Jag hoppas verkligen att de fyra motionärerna, som jag har nämnt, röstar för sina motioner litet senare i dag. Jag hoppas verkligen att de inte kommer att trycka på avståknappen, utan att de står loppet ut för det som de har sagt. Jag hoppas vidare att de verkligen inte har gått ut i sin hemort i syfte att åstadkomma litet reklam och komma i viss tidning, för att därefter inte stå för det som de en gång har skrivit. Fru talman! Jag vill dessutom tala om något annat som borde vara fritt från moms enligt Ny demokratis mening, nämligen fotvården. Socialdemokraterna tar upp detta problem. Tyvärr låser sig emellertid socialdemokraterna i sin motion vid att fotvården skall ges efter remiss av läkare eller legitimerad sjuksköterska. Efter en momsbefriad fotvård kan man däremot kräva att fotvården skall vara legitimerad i sig själv. Vilka människor utnyttjar då fotvården? Jo, det är sockersjuka och gamla människor, hos vilka det upptäcks sår, svullnader, bölder m.m., vilket i det långa loppet kan leda till amputeringar, m.m. Vi menar bestämt: Momsbefria fotvården och se den som sjukvård i sig. Det kan på sikt leda till stora besparingar för samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2

Herr talman! Karl-Gösta Svenson och jag är i alla fall överens om en sak, nämligen att vi tycker att det enkla är vackert. Det är dock bra om saker inte bara är vackra utan även bra, både samhällsekonomiskt och fördelningspolitiskt. Jag har emellertid mina dubier beträffande fördelningspolitik när det gäller Moderaterna. Jag skall precisera vår ståndpunkt. Vi anser att det skall finnas två momssatser, en hög moms och en låg moms. Det anser man även ute i Europa. Vissa områden skall emellertid vara helt befriade från mervärdesskatt. Det anser man även ute i Europa. Herr talman! I kammaren skall man ju lyssna och inte bara tala själv. Jag lyssnade noga på Karl Gösta Svenson, och jag kände en nyansgliding när det gäller den moderata politiken när han sade att undantag i mervärdesskattesystemet inte är bra. sjukvården och utbildningen i momssystemet? De är nu helt fria. Detta skulle ge påtagliga skatteintäkter och måste rimligen innebära en skattehöjning. Det vore intressant att få denna nyans litet mer lyft till ytan, eftersom den är oerhört intressant. Den är litet dynamisk i politiken i varje fall. Moderaterna har ju tidigare pläderat för att t.ex. fjärrvärmen skall ha en nollskattesats och ingå i mervärdesskattesystemet. Jag sade att man ju skulle kunna ha nollskattesats när det gäller hotelloch restaurangtjänster. Man kan även ha det på persontransporter. Det kan vi överväga. Jag kan erkänna att vad vi har velat åstadkomma beträffande hotell och restaurangtjänster och persontransporter är en chockterapi för sysselsättningens skull. Vi kan i fråga om hotelloch restaurangtjänster diskutera att i stället lägga momsen på denna låga nivå, om det kan finansieras. Visst kan vi göra det. Vi har emellertid inget krångligt system i våra meningsyttringar. Vi har noll, en mellannivå och en hög nivå. Jag kan t.o.m. ge en liten öppning till Moderaterna. Jag tror att vi får ta ned dessa 25 % till ca 23 % över tiden. Men man behöver inte snabbsänka just nu. Detta ställs det inga ekonomiska krav på. Men över tiden kan en harmonisering kräva det. Det är korrekt. Jag tror att det kan vara rimligt att se detta under en period av fem sex år och att vi då har 23 % som en hög nivå, runt 15 % eller kanske 12 % som mellannivå och dessutom några momsbefriade områden. När det gäller vår meningsyttring i övrigt har vi velat åstadkomma enkelhet. När vi talar om doktorsavhandlingar anser vi i första hand att bidragen skall höjas. När det gäller gallerier anser vi att man kan undanröja och stärka gallerirörelsen på annat sätt än genom momsbefrielse. Vi i Vänsterpartiet anser att man inte skall ha krångliga system. Det är det enkla som är vackert, men det skall även vara bra. Därför skall man ta bort momsen på persontransporter så att människor kan åka. Det är miljömässigt och fördelningspolitiskt riktigt. Man skall minska momsen på maten, för hotell och restaurangnäringen och för besöksnäringen. Det är bra. Vi föreslår ett enkelt och bra system.

Herr talman! Här kommer Karl-Gösta Svenson delvis in på EG-debatten och ger mig ett utsökt tillfälle att påpeka en av nackdelarna med ett EG medlemskap. Jag säger ofta i debatten att Sverige inte kan vara ekonomiskt oberoende av omvärlden. Jag vill ha fast valutakurs, låg inflation, lågt budgetunderskott, helst inget alls osv., men man skall ha suveränitet över sitt skattesystem, så att man kan välja enkla och bra lösningar. Man skall inte bli påtvingad andra system. Det är just därför som jag förespråkar att vi skall ha goda avtal med EG, som ger oss tillgång till den inre marknaden. Då skulle vi slippa dessa problem som Karl-Gösta Svenson tar upp. Jag tackar för den här lilla öppningen som gav mig tillfälle att ta upp detta moment i debatten. Vi vill ha ett enkelt system med en generell momssats och en lågmomssats på vissa områden, och vi vill undanta vissa områden från moms på samma sätt som man gör i Europa. Jag skall vara öppen i debatten. Vi kan väl börja räkna på de alternativ Karl-Gösta Svenson funderar på för att skaffa bättre balans i statsbudgeten. Men en höjning är dock en höjning, sedan kan man kompensera det totala skatteuttaget med andra sänkningar. Det är just vad vi har förespråkat här. Sänk mervärdesskatten på hotell, restauranger, persontransporter och livsmedel. Kompensera det med en progressiv inkomstbeskattning genom den mycket enkla åtgärden att slopa grundavdraget för högre inkomster. Det är nästan ett slags Columbi ägg i sin enkelhet när det gäller fördelningspolitiken.
Herr talman! Det är inte alls aktuellt med någon moms på vård, omsorg och utbildning. Det var ett teoretiskt resonemang vi förde i replikskiftet, Lars När det gäller EG är det så, att om vi skall kunna påverka EG och förhandla med EG kan vi inte göra det på våra egna villkor. I en förhandling gäller ju att vi får ta med en del av våra fördelar och nackdelar, och vi får ta emot en del av EG:s fördelar och nackdelar. När det gäller en harmonisering på det indirekta beskattningsområdet går det ju en klar linje mellan länderna och medlemmarna att man skall ha en konkurrensneutral beskattning. Det får vi inte med vänsterns sätt att se det. EG kommer inte att acceptera en sådan åtgärd. Det är bara att konstatera att den inte är konkurrensneutral, Lars
Herr talman! Jag skulle vilja bemöta det som Karl Gösta Svenson antydde förut om att det var mer eller mindre löjligt att slopa moms på foder inom hästsporten. Jag kan upplysa Karl-Gösta Svenson om att det inte är jag som har skrivit motionen. Det är Anders G. Högmark och Jan-Olof Franzén, båda moderater och partikolleger till Karl-Gösta Svenson. Om det är någon som är löjlig, är det väl de. Jag tycker faktiskt inte att motionen är löjlig. Då hade jag inte stött den. Ridsporten är faktiskt den näst största idrottsrörelsen i Sverige efter fotboll. Det står i motionen att det i dag bara finns en enda idrottsgren i vårt land där utövarna behöver betala matmoms för sina idrottsredskap dvs. hästarna. Det ligger ganska mycket i det. Ridsporten engagerar väldigt många ungdomar, framför allt flickor. Detta stimulerar ju ungdomsverksamheten, Sedan vill jag ta upp detta med fotvården. Vi anser att det är sjukvård och bör momsbefrias. Det är en förebyggande vård. Man kan däremot begära att fotvårdarna skall vara legitimerade i framtiden när man momsbefriar fotvården. Det finns en motion om detta som jag har tillstyrkt och som också är skriven av moderater, nämligen Mona Saint Cyr och Margareta Gard. De vill ha momsbefrielse för fotvården. De är också kolleger till Karl-Gösta Svenson. Vi vill bifalla den motionen.